Herr talman! Jag skulle tro att åhörarna i mångt och mycket av vad statsministern sade kände igen vad som uttalats tidigare här i dag. Vi har förut talat om miljöpolitiken, bl.a. om boendemiljön, arbetsmiljön och fritidsmiljön. Vi har talat om företagsdemokratin, om nödvändigheten för de anställda att ha något inflytande över förhållandena på sin arbetsplats, osv. Vi har talat om lokaliseringspolitiken. Jag kunde inte finna några stora skillnader mellan oss. Vad beträffar nödvändigheten av återhållsamhet i fråga om utgifter var väl orden annorlunda, men innebörden var precis densamma. Vi har också talat om nödvändigheten av att öka investeringarna för att bättre klara vår bytesbalans. Vi har även alla klart uttalat samma mening i fråga om neutralitetspolitiken. Jag uppfattade knappast herr Bohmans uttalande om EEC som att han på något sätt ville skilja ut sitt parti från de övriga när det gäller neutraliteten — men det må han ju svara för själv. Regeringspartiet och centern har sedan många årtionden drivit samma utrikespolitiska linje och haft samma utrikespolitiska grundsyn. Så långt jag har kunnat bedöma är den grundsynen numera gemensam egendom för alla de demokratiska partierna i vårt land. När det gäller neutraliteten undrar jag emellertid om vi ändå inte syndar på nåden på en punkt. Vi vet att neutraliteten kräver god försörjningsberedskap i fråga om drivmedel, läkemedel och livsmedel. Om man får tro utredningar som gjorts på senare tid, så är det litet knappt med livsmedlen. Om jag inte missminner mig, sades det i den senaste skrivelsen till EEC för några månader sedan att vi förutsatte att vi skulle kunna upprätthålla — och har rätt att göra det — en självförsörjningsgrad som gör det möjligt för oss att under rimlig tid uthärda en avspärrning. Jag har inte den exakta ordalydelsen i minnet, men innebörden var den. I dag görs det gällande att det inte är alldeles säkert att vi har den beredskapen. Vi har inte i dag det lager av livsmedel som förutsatts. Att öka lagren i en situation när det blir besvärligt är väl inte så lätt. Och frågan är om vi inte får lov att tänka om helt när det gäller den så väsentliga livsmedelsförsörjningen, framför allt då mjölkproduktionen. Den kombinerade mjölkoch köttproduktionen bildar kärnan i vår livsmedelsberedskap. Nåja, i dag har vi i alla fall inte det problem som vi hade 1967. Då hade vi överskott av dessa varor. I dag är det tvärtom. Det nordiska samarbetet ville vi driva så långt vi kunde nå enighet med de övriga nordiska länderna. När det inte gick, fanns inte mycket mer att göra. Jag är emellertid helt överens med statsministern om att vi nu skall stödja de andra nordiska länderna i deras strävanden, så långt de önskar vårt stöd. Vad gäller EEC vill jag betona vad jag sagt förut i dag: Vi har helt enkelt inte råd att avstå från att söka samarbete med EEC! Jag understryker på nytt att frågan om formen för samarbetet bör kunna växa fram till en lösning vid de förhandlingar som nu pågår. Vi vet att en ökad frihandel kan drabba en del av de svenska företagen. Den kan drabba rätt ojämnt, och då är det angeläget att se till att inte några få grupper får bära bördan för den förbättring som det hela får. Det är mycket angeläget att se till att så inte sker. Här behövs samhällets stöd. De anställda är viktiga, men glöm i detta sammanhang inte bort de små, idoga, mindre företagarna! När jag hörde statsministern nämna att det fanns grupper som ville låta det gamla klassamhället leva upp, så kände jag inte igen något från vårt parti i det sammanhanget. Inte någonting alls! Och inte heller kände jag igen det där om gaspedalen. Vi har inte bilar där man kan sitta på gaspedalen!

Herr talman! Herr Palmes magistrala föreläsning innehöll ju långa partier som jag i likhet med herr Hedlund helt kan instämma i. De sex punkter i vilka han sammanfattade socialdemokratins mål är såvitt jag förstår inte i något hänseende partiskiljande. Den deklaration han gjorde om hur högt vi bör sätta människors värdighet och frihet finner jag väl motiverad, inte bara för att den råkar stämma överens med hur jag själv uttryckt det, utan för att det är en fin och snygg sammanfattning. Men det finns kontroversiella punkter oss emellan, som herr Palme gick ganska nogsamt förbi. Av de sex frågor som jag ställde snuddade han bara vid frågan om investeringsfonderna. Om annonsskatten inte ett ord! Det var en klädsam tystnad. Han kunde åtminstone ha svarat på frågan om förslaget skall remissbehandlas. Men kanske är det så väl att man redan kastat in handduken. Det vore roligt att få höra det. Det råder samstämmighet mellan oss om den äldre arbetskraftens situation. Nog kunde herr Palme hållit med om att det är rimligt att vi genom AMS får fram en fullständig inventering av arbetsplatser för just dessa människor som nu drabbas av en onormalt hård utstampning. Vi hade också en parallell syn på EEC. Men jag kan inte hålla med om att det är rimligt att material bara ställs till partiledarnas förfogande. Nog borde regeringen ändå kunna medverka aktivt till att det materialet, som belyser verkningarna för det svenska näringslivet och löntagarna, kommer till allmänhetens kännedom, om vi inte når fram till den förhandlingslösning som angetts av regeringen själv. Vi snuddade bägge vid utbildningsproblematiken. Men inte ett ord om varför regeringen säger nej till att göra en objektiv, opartisk och förutsättningslös utvärdering av frågan om den nya skolan når sina egna mål. Inte heller ett ord om varför den av herr Palme själv utformade PUKAS-reformen skall betraktas som helig och inte får rättas till, när den av dem som handhar den uppfattas som liggande på ”gränsen till knappologiskt vansinne”. Herr Palme snuddade också vid finansdebattens nya roll, men vi får inte veta något om huruvida det är regeringens avsikt att på ett sådant sätt ta ställning till det förslag som kommit från långtidsutredningen, att vi verkligen får en rejäl femårsplan att här diskutera. Det är tydligt att herr Palme hade utarbetat hela detta anförande i förväg, och han tyckte väl inte att han hade tid att lägga in några ord om oss. Men det märkliga var att det plötsligt mitt inne i anförandet låg ett avsnitt där han fann det nödvändigt att moralisera över oppositionspartierna och deras förgångna. Vi hade retat upp honom, sade han. Men allt var som sagt mycket noga utskrivet hemma i förväg av herr Palme, så det hade ingenting att göra med vad vi hade sagt här i dag. Och jag är inte ett dugg rädd, herr Palme, för den fortsatta debatten. Herr Palme lovade ju att bli sig själv i fortsättningen efter den magistrala föreläsningen — först i replikerna skall vi få känna av den holmgång som är herr Palmes egen debattkonst. Vi tycker det är bra att regeringen vill vara fast och beslutsam när det gäller den ekonomiska politiken — låt vara att det är kraftigt att begära att vi skall uppfatta den som fast och beslutsam när man accepterar en prisstegring för 1971 på nära åtta procent. Men det avgörande är vår fråga: Varför kommer denna fasthet och beslutsamhet först efter valet? Var det bara en tillfällighet att socialdemokratin i valrörelsen ville dimensionera ned problemen? Herr Palme varnar mig för att vara efterklok, men bör han inte rikta den uppmaningen till sig själv? Jag har ingenting emot att gå tillbaka till fjolårets siffror. De som herr Palme tog fram var sagoberättarens, de var gripna ur luften. Skillnaden mellan våra faktiska budgetförslag och regeringens låg i fjol inom en promille av den samlade budgeten. De siffror som herr Palme tog fram hänförde sig till ändringsförslagen i fråga om skattereformen, där vi klargjorde att vi till sista öret var villiga att täcka in kostnaderna för att skapa rättvisa åt vissa grupper. Vad herr Palme helt glömde bort var emellertid den uppmaning som oppositionspartierna riktade till socialdemokratin att tillsammans med oppositionen sätta sig ned vid en stabiliseringskonferens, där vi skulle ha möjlighet att resonera oss fram till gemensamma lösningar som skulle ge löntagarna en berättigad känsla av att vi ville slå vakt om penningvärdet. Då skulle vi också ha haft en annan situation beträffande de pågående avtalsförhandlingarna än den som nu råder. Detta var ett generöst erbjudande till regeringen från oppositionen strax före ett val, men herr Palme ville inte låtsas om det. I slutet av sin magistrala föreläsning kom herr Palme fram till ett något neddämpat avsnitt om förutsättningarna för samarbete. Jag har ingenting att invända mot att samarbetet växer fram ur de faktiska diskussionerna. Men vad vi från folkpartiets sida inte finner rimligt med hänsyn till de allvarliga ekonomiska framtidsutsikterna och EEC-förhandlingarna är att skapa ett politiskt läge där socialdemokratin anser sig kunna säga till sina egna väljare: ”Det är ju inga andra än kommunisterna som vill ha med oss att göra.” Vi ser inte konstellationer av partier som ensamt avgörande — det är innehållet i politiken som kommer att bestämma vårt handlande. Vår huvudinriktning och våra mål för en liberal politik är väl kända; dem står vi fast vid.
Herr talman! Också jag tyckte att statsminister Palme höll ett vackert anförande, nästan litet för vackert; jag reagerade negativt mot den anspråksfulla — magistrala, sade herr Helén — och ensidiga redovisningen av vad socialdemokraterna har gjort och kommer att göra, vad oppositionen inte har gjort och inte kommer att göra. Det fanns ingenting av ödmjukhet inför en svår samhällsekonomisk situation, ingenting om de misstag som har begåtts vid den politiska bedömningen under de gångna åren. Det var återigen någonting av ”hurra vad vi är visionära”. Man frestas nästan att likt mötesledaren på ett politiskt möte för några år sedan efter anförandet utbrista: Ett fyrfaldigt leve för Konungen, fäderneslandet och föredragshållaren! Har herr Palme glömt bort att vi i dag lever i ett samhälle med regleringsekonomi, att vi har prisstopp, en 25-procentig avgift på oprioriterade investeringar, att vi har reglerad kapitalinförsel och måst begära dispens hos OECD från de regler som annars gäller? Har herr Palme glömt att vi har en reglerad kreditmarknad, att vi har en ovanligt hög räntesättning, att vi hade en starkare prisutveckling förra året än flertalet andra länder, att vi har högre skatter i vårt land än i något annat land, att vi har ett enskilt sparande — ett hushållssparande, som ändå är det centrala — som ligger på hälften så hög nivå som 1965? Att vi har en hög kapitalbildning kan ju bl.a. bero på att vi bygger sådana riksdagshus som detta. Vi har en lägre investeringstakt än flertalet andra OECD-länder och vi har en lägre bruttonationalprodukt än vad som motsvarar genomsnittet i OECD-länderna.Och för nästa år pekar finansplanen på en ännu mera avsaktad utveckling av bruttonationalprodukten och ett minskat utrymme för den enskilda konsumtionen. Man frestas att travestera ett bekant yttrande och säga: Gå hem och läs finansplanen, herr statsminister! Där redovisas realiteterna. Även statsministern berörde till sist realiteterna.

I det sammanhanget vill jag invända mot herr Palme, som gjorde gällande att oppositionen ständigt skulle ha krävt en mindre offentlig sektor och ett minskat bostadsbyggande. Vad det har rört sig om har varit takten i den offentliga sektorns utveckling och takten i bostadsbyggandet. Vi behöver en utveckling av både den enskilda sektorn och den offentliga. Det är alltså fråga om ett både—och inte om ett antingen— eller, det är fråga om att dela kakan på rätt sätt och dessutom göra den större genom en effektiv stimulanspolitik. Vi kommer inte ifrån de ekonomiska realiteterna. Hur gärna vi än vill kan inte ens staten ”trolla med knäna”. Vi är beroende av omvärlden, vi kan inte — om jag förenklar resonemanget — köpa mera från omvärlden än vad vi kan sälja dit och ställa till förfogande i form av tjänster. Där dras det en gräns. Vi har från vår sida under de senaste åren krävt att den offentliga sektorn i princip inte skall öka i snabbare takt än vad våra produktiva resurser medger. Det har varit en rikslikare som vi har ställt oss bakom, Vi har blivit förhånade av regeringspartiets representanter, som påstått att vi därmed velat ”rusta ned reformpolitiken”. Hade herrarna på regeringsbänken följt vårt råd under de gångna åren, skulle man i dag inte ha befunnit sig i det tvångsläge som man har hamnat i och som finansplanen på ett mycket vältaligt sätt redovisar. I ett avsnitt av sitt anförande gjorde herr Palme gällande att planekonomin skulle förstärkas. Vad detta egentligen innebär är svårt att bedöma. Kanhända var det bara ord utan egentlig innebörd, men om det ligger djupare avsikter bakom begreppet ”förstärkt planekonomi”, blir man orolig mot bakgrunden av de bedömningar som regeringen gjort då det gäller utvecklingen av vårt näringsliv och vår ekonomi. Jag nämner på nytt namnen Durox och Stekenjokk för att visa hur svårt det kan vara att planera och hur mycket bättre det är att decentralisera än att lägga alla ägg i en och samma korg. Några siffror kanske belyser svårigheterna, herr statsminister. I förra årets finansplan förutsåg finansministern en prisutveckling på 3,5 procent. Det blev 7 procent. Vår handelsbalans skulle stanna vid en förlust på 510 miljoner. Det blev 1 330 miljoner. Bytesbalansen skulle stanna vid en förlust på 675 miljoner. Det blev 1 910 miljoner. Investeringarna skulle gå upp med först 10,5 procent och sedan 15 procent. De gick upp med något över 7 procent. Det säger väl en del om hur svårt det är att planera även uppe på de Olympens höjder där statsministern vistas. Slutligen till resonemanget om Bryssel! Om vi skulle trappa upp vår ansökan i dag och begära medlemskap, skulle det vara ett brott mot neutralitetspolitiken, sade herr Palme. Det är nonsens. Men skulle vi göra en sådan formell upptrappning just nu, vore det förhandlingsmässigt olämpligt. Nu har vi bestämt oss för hur vi skall ha det där nere, och att göra en ändring uunder pågående sonderingar vore oklokt. Därför har jag aldrig begärt detta, även om regeringen har förklarat att vår ansökan skall vara ”öppen” — vi har ju inte uteslutit medlemskap, herr Palme. Frågan står fortfarande kvar. Vad jag har hävdat — om jag inte minns fel har även herr Hedlund gjort det — är att vi från början borde ha försökt komma fram på vägen: medlemskap med förbehåll för vår neutralitetspolitik. Om inte det lyckats, skulle vi ha tvingats pröva andra vägar med de principiella och taktiska olägenheter som detta måste komma att medföra.

Herr talman! Mot herr Hedlund har jag inte mycket att invända mer än på en punkt. Med hänsyn till hans rykte för ekvilibristik på det politiska området vill jag säga att om det är någon som jag tilltror att kunna sitta och trycka på en gaspedal och prestera någonting som i alla fall ser ut som körning, så är det Gunnar Hedlund och centerpartiet. Jordbruksproblematiken är reell och allvarlig, och vi får tillfälle att diskutera den rätt ingående framöver i samband med det förslag om stödet till det norrländska jordbruket som kommer att framläggas under jordbruksförhandlingarna. Nu skall man inte vara enbart negativ till en viss sänkning av mjölkproduktionen, eftersom den betyder dels att människor inte tar på sig det slit som det innebär att sköta en liten besättning av kor, dels att vi nationalekonomiskt sett slipper ett stort smöröverskott, som vi måste försöka bli av med på världsmarknaden. Det finns här inte bara minusposter utan också plusposter. Om jag alltså är ense med herr Hedlund så tycker jag, med all respekt, att herrar Helén och Bohman var mer än lovligt gnälliga. Herr Helén hade kommit på att han skulle säga att det var en magistral föreläsning som jag höll, och han ödde tiden med att upprepa detta fyra gånger. Dessutom satte han fart på herr Bohman, som fortsatte på den traden ett tag till. Jag försökte verkligen med markeringar av politikens begränsningar framhålla grundlinjen i vår politik, framför allt sammansmältningen av en satsning på produktion och en satsning på att förändra levnadsvillkoren. I början av anförandet bad jag också om tillgift för att jag, i syfte att inte ta för lång tid i anspråk, ville spara en del svar på era frågor. Men låt mig nu lämna några av dessa svar. I sin skildring av det mörka läget i svensk ekonomi framhöll herr Bohman att bruttonationalprodukten i Sverige är lägre än genomsnittet för OECD-länderna, och han sade att vår investering också är lägre. Jag vill erinra om att år 1969 var bruttonationalprodukten per invånare i Amerika 24 148 kronor. Därnäst kom Sverige med 18 400 kronor, därefter Canada med 17 800 kronor, Schweiz med 15 000 kronor och så de andra länderna med genomsnitt på 11 000-12 000 kronor per invånare. Att då säga att vår bruttonationalprodukt skulle vara lägre än genomsnittet tyder inte på särskilt utvecklat matematiskt sinne. Det är samma sak med bruttoinvesteringarna. Sverige har 4 189 kronor i bruttoinvestering per invånare. På andra plats ligger Amerika med 4 107 och på tredje plats Schweiz och Canada med 3 900. När det gäller den privata konsumtionen däremot ligger både Förenta staterna och Canada före oss och Danmark näst intill. Detta är verkligheten. När herr Bohman sedan säger att det hade varit mycket bättre om vi hade gått långsammare fram med ökningen av den offentliga sektorn, så frågar jag honom: Vad är det som vi skulle ha hållit tillbaka på? Är det försvaret, polisen, pensionerna, arbetsmarknadspolitiken eller någonting annat? Man slänger ur sig en sådan generell tes som att det hade varit bra om vi gått fram långsammare med att bygga ut samhället, men var skulle vi ha hejdat oss, vad skulle vi ha skurit ned? Är det inte så att denna utbyggnad av den offentliga sektorn har inneburit att vi förnyat en stor del av vårt bostadsbestånd, att vi har byggt ut skolan och gjort det möjligt för praktiskt taget alla ungdomar att få en 11—12-årig utbildning, att vi byggt ut sjukvården, byggt ut den sociala tryggheten? Detta är ju positiva faktorer, detta är en styrka för oss. Har vi kanske inte ett bättre utgångsläge då än länder som ännu har kvar att bygga bostäder för befolkningen, att skapa en ny skola, att röja undan social nöd och omfattande fattigdom? Dithän måste de ju förr eller senare komma. Jag ser denna utbyggnad av samhället som en stark internationell konkurrensfördel. Vi har hunnit så långt att nu kan vi marginalförskjuta utbyggnaden i industriproduktionens riktning. Jag var kanske mycket litet polemisk i mitt inledningsanförande. Men jag var tvungen att ta upp detta med överbuden, ty jag visste vad ni skulle komma att säga därvidlag — det har ni sagt i alla uttalanden sedan den 10 januari. Det är ändå så, herr Helén, att folkpartiet beträffande budgeten för 1970/71 framlagt förslag som — det är vad vi har räknat fram, och jag vill inte påstå att det slår exakt så, men det är i stort sett riktigt — skulle innebära en försvagning av finanspolitiken med 916 miljoner. Detta är ett faktum, och då säger herr Helén: Men vi hade förklarat att vi var beredda att i efterhand täcka in alla dessa påbättringar till sista öret. Ja, efter valet skulle ni göra det — men ni kom aldrig. Ni röstade för budgetförsvagningarna på Helgeandsholmen, men ni framlade aldrig några förslag, ni röstade aldrig för någonting som skulle täcka igen hålen. Jag vill emellertid inte alls gräla om detta, ifall vi kan få klart besked att ni inte kommer att göra om det. Det är därför jag har tagit upp saken. Det är ingen idé att bråka om spilld mjölk. Mitt syfte var att förebygga ett upprepande. Jag upplever detta som en mycket viktig fråga i dag. Sedan förödde herr Helén sin tid på att uttala sitt missnöje med att jag inte svarat på alla de frågor som han ställt, t.ex. om det när det gäller PUKAS är nödvändigt att ha så korta kurser. Ja, det är ju UKÄ, andra myndigheter och institutionerna själva som primärt bestämmer detta. Vi har sagt i riksdagsbeslutet, att kurserna inte får bli så korta att man förlorar chansen till överblick. Men vi har faktiskt decentraliserat frågan — närdemokratiserat den i någon mån. Jag vill emellertid inte alls utesluta att Gårding kan ha rätt — det får visa sig. tiska tidningar skrivit. På en punkt håller jag helt med t.ex. Ragnar Furbo i Värmlands Folkblad. Jag tycker också att Gunnar Sträng är en utomordentlig teoretisk begåvning, även om han dessutom har praktiskt handlag. Men denna debatt om annonsskatten och presstödet har varit intressant, ty den inlevelse i pressens ekonomiska villkor som man ådagalagt bör ju ha skjutit tanken på en kommersiell television i detta land långt bort från tidningssidorna. Är man så angelägen om pressens villkor som herrar Bohman och Helén här varit — herr Helén har ju visat sig förnuftig när det gällt reklamfrågan — men samtidigt riktar det dråpslag mot tidningarna som kommersiell television skulle innebära, så hänger det hela inte alls ihop. Inlevelsen i andratidningarnas villkor betraktar jag också som positiv. När vi i höstas tog upp risken för en monopolisering och faran för en pressdöd av mycket stor omfattning avfärdades vi ofta med en fnysning. Men nu har nästan varenda tidning här i landet med hela sin själ skrivit fast sig för andrahandstidningarnas bestånd, och det är två påtagliga vinster av debatten. Vi kommer att lägga fram förslag om annonsskatt och presstöd; vi arbetar med det. Och det är min förhoppning att det skall bli en bred samling i riksdagen kring de frågorna den dag förslagen föreligger. Vi får se hur det går. Som herr Helén mycket riktigt sade är det sakinnehållet i politiken som är det viktiga. Jag skall sedan ta upp några andra frågor. Herr Bohman gjorde i sitt första inlägg stort nummer av kommunisterna och utskottsförhandlingarna. Jag vill då bara säga så här. Vi mötte från borgerligt håll den inställningen att kommunisterna inte skulle få vara med i utskotten, inte på grund av deras få mandat utan därför att kommunisterna inte var demokrater. Det tycker jag en orimlig ståndpunkt. Har man släppt in ett parti i Sveriges riksdag, så får man väl också ge partiets representanter möjligheter att arbeta i riksdagen på normalt sätt. Och om man är god demokrat, så skall man inte använda från demokratiska synpunkter tveksamma motiveringar. Vidare har vi ju ett nytt, mera proportionellt valsätt vid valen till riksdagen, och det måste väl också påverka valen i riksdagen. Och det har förts förhandlingar med de borgerliga. Om det skulle ha förelegat något smussel i detta fall, varför skulle då Rune Johansson, Ingvar Svanberg och alla de andra ha suttit här vecka ut och vecka in och försökt komma överens med de borgerliga? En annan sak är att det inte gick att komma överens. Det speglade sig litet av grättenhet och besvikelse i herr Bohmans anförande, och det tolkar jag så att de borgerliga trodde att de genom att skrämma med kommunistberoende skulle kunna tvinga den socialdemokratiska riksdagsgruppen till mycket stora eftergifter. Kom ihåg att det sista budet från borgerligt håll var att man själv skulle ha majoritet i åtta utskott och socialdemokraterna inte i något. Man trodde sig kunna skrämma oss med att ”om ni inte går med på detta, så kommer vi att resa land och rike runt och tala om att ni är beroende av kommunisterna”. Det lyckades de borgerliga dock inte med. Och så fick man i stället en lösning som var ofantligt mycket sämre från borgerlig synpunkt än vad man skulle ha uppnått med vad vi erbjöd, alltså majoritet i fem utskott. Det var väl den besvikelsen som nu kom fram i herr Bohmans anförande. Vi betraktar inte detta som en ideologisk fråga utan som en rimlig metod att försöka ordna riksdagens arbetssätt. Sedan skall jag något beröra ett par frågor som jag vill väva in i ett litet principresonemang. Vid remissdebatten för 15 år sedan höll Tage Erlander ett anförande över temat ”de stigande förväntningarnas missnöje”. I det expansiva välfärdssamhället hade människorna stora förväntningar inför framtiden och de förväntningarna riktade sig mot sådana ting som bostäder, skolor och sjukvård, vilka fordrade kraftfulla samhällsinsatser. Och slutsatsen blev att en utbyggnad av den offentliga sektorn var ett väsentligt led när det gällde att öka människornas frihet i det moderna samhället. Sådana tankegångar satte också sin prägel på den programskrift, Framstegens politik, som socialdemokraterna lade fram vid sin partikongress det året. De borgerliga partierna begick i det läget det stora misstaget att försöka utmåla den offentliga sektorns ökning som ett hot mot enskilda människor. Man försökte skapa ett motsatsförhållande mellan samhället och den enskilda individen — det var framför allt högern och folkpartiet som gjorde detta. Och den ideologiska motsättningen levde med i den praktiska politiken under åtskilliga år. I dag kan vi inte på samma sätt tala om ett missnöje som skapas av stigande förväntningar. I dag är det rimligt att också tala om ett missnöje som beror på en växande oro inför framtiden. Likadant förhåller det sig i alla utvecklade industriläner — ja, egentligen i hela världen.

Människorna är rädda för att mista jobbet, rädda för att slås ut av förändringar och de upplever en oförmåga att förutse, överblicka och påverka sin framtid. Det behövs oerhörda insatser, både internationellt och nationellt, för att vända oron till förväntan och förtroende. En nödvändig väg är vidgad demokratisering, större möjligheter till påverkan av den egna situationen. När centern talar om decentralisering, de moderata om direktdemokrati och folkpartiet om närdemokrati menar de delvis detsamma. Herr Helén har utvecklat denna tankegång länge. Jag tycker att hans motiveringar för närdemokrati är sympatiska och att de i dag var mycket välformulerade. Jag har absolut ingenting att invända mot dem. Herr Helén är emellertid fortfarande missnöjd med att jag sagt att han fört ”fel” debatt. Jag anser emellertid att man gör det alltför lätt för sig när man talar om den i och för sig önskvärda närdemokratin och sedan höjer ett anklagande finger mot samhället och säger, att samhället har alltför stort inflytande. Konsekvensen blir att i nästa led säga att vi måste ge mer åt marknadskrafterna, varigenom dessa kommer att styra allt till det bästa. Och då ökar friheten. Då blir talet om en fin demokratisering, samtidigt ett återfall i en gammal borgerlig ideologi — samma ideologi med vilken de borgerliga en gång angrep samhällets kamp mot massarbetslösheten och massfattigdomen, samma ideologi med vilken de angrep ATP och ökningen av den offentliga sektorn. Jag tycker att herr Bohman på denna punkt var oerhört konservativ. Han hade i sitt anförande ett avsnitt om demokrati, i vilket han riktade hård kritik både mot samhället och mot socialdemokratin. Fackföreningsrörelsen fick en stor släng av sleven, därför att den inte har kontakt med sina medlemmar. Han antydde att det var socialdemokratins och fackföreningsrörelsens fel att vilda strejker och liknande förekommer. Men det föresvävade honom tydligen inte att det finns arbetsgivare med i bilden. I herr Bohmans resonemang om demokratin fanns inget avsnitt när det gällde företagen. Han sade endast, att det är bra om företagen är lönsamma, eftersom det påverkar arbetsmiljön och trivseln i gynnsam riktning. Men man fick å andra sidan ta det lugnt när det gäller åtgärder för att förbättra trivseln och miljön om dessa skulle påverka lönsamheten — det var hans budskap. Enligt hans uppfattning skulle friheten just bestå i att öka företagens och marknadskrafternas möjligheter — med andra ord det enskilda näringslivets makt. Jag anser att ett sådant synsätt är allvarligt, därför att det enligt min mening ökar oron och osäkerheten inför framtiden. Det gör människorna i ännu högre grad till lekbollar för anonyma marknadskrafter. Och mot en sådan grundläggande tankegång kommer det slags reaktioner som vi kan se i en del länder ute i världen, nämligen att somliga säger: Vi klarar oss nog, bara de andra hålls nere. Det är en tankegång i vars yttersta förlängning — jag understryker det — jag fruktar den fascistiska polisstaten. Andra blir desperata och säger: Låt oss slå sönder hela systemet, låt oss själva skapa katastrofen. Andra åter försöker gömma sig undan i knarkets, drogernas eller sekternas verklighetsflykt. I dess yttersta förlängning ligger sönderfallet och anarkin. Då får vi extremismen, polariseringen, söndersplittringen av en nation. Man borde i stället säga: Låt oss i demokratisk ordning försöka styra marknadskrafterna, så att de tjänar människorna, låt oss söka nå ett större mått av planmässighet och av samverkan på olika nivåer, låt oss gå samman för att på samverkans och solidaritetens grund lösa våra gemensamma framtidsproblem. Och om man vill det kan man inte påstå att samhället skall ha mindre inflytande. Dess inflytande måste öka, om det över huvud taget skall kunna överleva och lösa våra sociala problem. Låt mig ta några exempel och därmed också svara herr Helén. Jag kan börja med frågan om den äldre arbetskraften, som han berörde. Vi håller just på att försöka göra en inventering av den äldre arbetskraftens problem. Men hur var det 1968? Jo, man sade från borgerligt håll att man skulle kunna lösa dessa problem genom att generellt släppa på den ekonomiska politiken. Då skulle det skapas sysselsättning, och då skulle de äldre också få jobb. Men vi ansåg att det inte skulle gå utan att vi måste använda selektiva metoder och inrikta hjälpen på dem som blev arbetslösa. Vi gjorde det, men det räckte inte. Vad har hänt? Jo, det vet vi nu. Vi har haft en exceptionell högkonjunktur med en exceptionell arbetskraftsbrist. Samtidigt och parallellt med detta har situationen för de äldre på arbetsmarknaden ändå blivit sämre, och allt fler slås ut som handikappade. Vad blir konsekvensen? Inte den som herr Helén trodde för några år sedan, då han varnade för den alltför mäktiga AMS och för samhället. Nej, vi måste ge samhället större spelrum på arbetsmarknadens område, införa lagstiftning och sådant — som vi just nu håller på att studera möjligheterna för — i syfte att skapa ett verkligt effektivt skydd för den äldre arbetskraften. Vi måste sätta in samhällets resurser för att lösa dessa problem. Här är inte samhället ett hot, utan det enda stöd som vi kan mobilisera. Låt mig ta regionpolitiken. Jag är anhängare av decentralisering. Den mest fantastiska åtgärden i sådan riktning är kommunalskatteutjämningen. I Norrbotten motsvarar den nu 1 000 kronor per invånare, vilket betyder att en familj i Norrbotten med två barn skulle få betala 4 000 kronor mer i kommunalskatt, om inte kommunalskatteutjämningen funnes. Transportstödet, lokaliseringsstödet är också centralt beslutade styrningar som människorna i respektive områden får ha hand om. Men vore det riktigt om vi sade till dem: Nu är ni så decentraliserade, att ni får klara er själva? Nej, de behöver fortfarande solidariteten från resten av landet. Det talas om närdemokrati, men det är inte så enkelt som att människorna skall kunna bestämma var och en i sitt lilla område, i sin bygd och att man inte skall ha en mängd centralbyråkrater. Med sådant resonemang svär ni er fria från utvecklingen. Erkänn detta dilemma som måste vara ett samspel mellan en önskvärd utveckling av en närdemokrati, eller vad man vill kalla det, och en större planmässighet på det sociala området. Annars når vi aldrig lösningarna. Eller tag den fysiska riksplaneringen. Jag blev rörd när jag hörde herr Helén läsa delar av mitt tal hos Föreningen för samhällsplanering för en del år sedan. Det var en dålig innovation att vi satte i gång med en riksplanering; inget av de borgerliga partierna hade krävt det. Jag fick inleda mitt tal med att säga att planering var ett fult ord i PHM-kampanjens spår, men att vi nu skulle genomföra riksplaneringen. Det har sedan tagit längre tid än jag trodde, men planeringen bedrivs med öppenhet, precis som Lennart Holm har sagt. Vi kan emellertid inte låta allt arbete avstanna i väntan på att denna riksplanering förverkligas, utan vi måste fatta olika beslut i konkreta frågor. Vad som för mig har varit viktigt är att besluten skall fattas på ett sådant sätt att de passar in i ett långsiktigt mönster. Vindelälven var ett typiskt fall, då vi behandlade en konkret fråga. När vi behandlade den frågan sade vi oss att vi måste se alla de återstående älvarna och bedöma dem som en helhet. Först då kunde vi ta ställning beträffande Vindelälven. I fråga om Brofjorden sade vi oss att vi inte kunde besluta enbart om Brofjorden. Vi måste skaffa oss en överblick över läget för hela Västkusten och fatta ett beslut av riksplanekaraktär som täckte hela Västkusten. Det betydde att vi släppte fram en industrialisering av Lysehalvön. Resten fick bli fritt för friluftslivets behov. Det var just ett långsiktigt beslut, där man tog ett bredare grepp. Folkpartiet gör det bekvämt för sig. Ett nej till Brofjorden är inte vidare närdemokratiskt. Den överväldigande majoriteten bland bohuslänningarna vill ju ha sysselsättning och expansionsmöjligheter. De vill inte ha en koncentration till storstäderna. Då säger herr Helén — och det är på sätt och vis helt förklarligt — att vi får strunta i närdemokratin. Här måste ett statligt planbeslut avgöra var man får industrialisera eller inte. All right, då har vi fattat ett sådant beslut, vilket innebär att ett område får industri men inte ett annat. Men folkpartiet gör det litet för bekvämt för sig, ty planering betyder att välja mellan olika alternativ. Trots allt väsen har jag inte kunnat finna att folkpartiet har tagit ställning till Brofjorden. Folkpartiet säger inte ja eller nej utan skyller på att den riksplanering, som man själv aldrig har krävt men som jag startade en gång, ännu inte är klar. Men planeringen kan inte användas för att smita om hörnet. Man kan aldrig frånsäga sig ansvaret att fatta beslut. Hela miljöpolitiken innebär att vi måste ha en centralare planering. Den är ännu inte bra, utan vi måste utveckla den. Samtidigt kan vi ha ett lokalt inflytande, en decentralisering. Det är alltså 1970 och 1980-talens dilemma som måste lösas. Detta innebär inte på något sätt ett förhärligande av staten. Det har den demokratiska socialismen aldrig gjort sig skyldig till. Det innebär krav på en demokratisering av staten och samhället. Det är förenligt med kampen mot en tungrodd byråkrati, där den förekommer, och mot rester av en gammal överhetsstat där den förekommer. Det förutsätter en strävan att decentralisera och öppna nya möjligheter för människorna att påverka politiken. Ställer människorna växande krav på samhället, får människorna också ta ett växande ansvar i decentraliseringens namn. Det är däremot oförenligt med en tankegång, som det dess bättre fanns litet av hos herr Helén men dess värre mycket av hos herr Bohman, nämligen att uppamma en fiendskap mot samhället och en motsättning mellan individ och samhälle. Det är en tankegång som alltför länge har utgjort en kärna i en borgerlig ideologi. Då skall man veta att alternativet till den demokratiska samhälleliga vägen är till sist att utlämna människor som offer för multinationella företag, anonyma marknadskrafter och en s.k. spontan teknisk utveckling. Låt oss ha förtroendet att säga att vi skall gemensamt, planmässigt och demokratiskt på alla nivåer styra utvecklingen mot en bättre framtid. Det är den enda väg som enligt min mening kan på längre sikt stilla en oro, skapa förtroende för demokratin.

Herr talman! Jag har bara tre minuter till förfogande nu och överlåter därför till herr Fälldin att redogöra för utskottsförhandlingarna särskilt i vad gäller kommunisterna. Jag tackar för betyget som god bilförare i samhället — inte bara i min ägandes bil. Jag tar också fasta på uttalandet beträffande vår beredskap och de åtgärder som där skall vidtagas. När jag nu tar mig friheten nämna några ting där centerpartiet varit pådrivande gör jag det därför att man har talat så mycket om vad som gjorts från skilda håll att jag tycker att vi också borde få vara med på ett hörn. Vi anser att vi har varit pådrivande när det gäller lokaliseringen, dvs. när det gäller att få ut näringsliv till glesbygderna och att hejda tillväxten av storstaden. Vi har varit pådrivande när det gäller miljöpolitiken, företagsdemokratin, decentraliseringen av bestämmanderätten och även beträffande kommunalskatteutjämningen. Det är några saker som det finns anledning stryka under, sanningar som måste bli bekanta för allt fler. En sak är att man inte kan få löneförhöjningar totalt utöver de realpolitiska möjligheterna utan att det blir prisstegringar. Vi vet alla också att idealet — inga prisstegringar alls — inte kan uppnås, utan en viss prisstegring får vi finna oss i. Jag tror det finns skäl att tala om detta. Vidare vet vi att konkurrensen mellan olika grupper gör det svårare för oss att hålla oss så nära realnivån som vore Önskvärt. En annan sak som jag tycker det kan vara anledning att understryka är att framgång för näringslivet är framgång för oss alla. Det ger den gemensamma kakan som vi skall dela. Jag vet att finansministern har framhållit detta vid något tillfälle i någon skrift. Reformerna på utbildningens område har syftat till ökad jämlikhet. Möjlighet för var och en att få utbildning enligt sina anlag och intressen var en målsättning. Det tycks råda en ganska utbredd uppfattning att språkfärdigheterna är sämre nu än tidigare, även när det gäller att hantera det egna modersmålet. Den nya skolan skall som vi vet ge en bättre förmåga att tala, även främmande språk, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Men det är illa om andra delar av språkfärdigheterna försämras. Jag har även i ett tidigare sammanhang påpekat att vi skall ha samklang mellan utbildning och arbetsmarknad. När det gäller samförståndslösningar talade statsministern om att ”vi kommer att lägga fram våra förslag”. Jag vet inte om han menade att samförståndet skulle bestå i att vi accepterar dem oförändrade. I så fall blir det nog inget samförstånd. Det måste förekomma resonemang om de olika förslagen antingen innan de läggs fram eller också därefter för att det skall finnas någon täckning för orden samförstånd, samarbete och samarbetsvilja.

Herr talman! Efter ett sådant anförande som herr Palme höll nyss framstår vår replikrätt som ännu mera orimlig. Den begränsning som vi har var en av anledningarna till att jag snubblade på orden och gjorde mig skyldig till en felsägning som herr Palme borde ha begripit var en felsägning om han tidigare hade deltagit i de ekonomiska debatterna. Vad jag syftade på var naturligtvis ökningstakten för bruttonationalprodukten och investeringarna. Om vi har en hög absolut nivå på våra investeringar krävs det att vi ökar investeringstakten snabbare än andra länder. Jag har många gånger tidigare påvisat att det är betydligt dyrare att underhålla ett trevåningshus än en mycket liten kåk. Det borde herr Palme som sagt ha begripit. Industrilandet Sverige måste följa med i ökningstakten. Det har vi inte gjort utan vi har släpat efter i förhållande till andra länder. Då jag nu och tidigare begärt att tillräckliga resurser skulle avdelas för att bygga upp den produktiva apparaten frågar herr Palme: Vad vill herr Bohman spara på — försvaret, polisen? Det är samma fråga som jag alltid får av finansminister Sträng. Herrarna bortser helt från dynamiken i utvecklingen, nämligen att vi genom att bygga upp våra produktiva resurser i tillräckligt stor utsträckning kan producera mera och få mera över i samhället. Jag påvisade nyss att bara en procents större ökning av bruttonationalprodukten skulle ge oss 1,5 miljarder mera att dela på. Det är den problematiken som statsministern tydligen aldrig har velat lära sig, och det är den problematiken som varit avgörande för vår kritik emot regeringen på det här området. Jag gjorde i avsnittet om demokratin ett försök att beskriva hur den enskilda människan upplever sin vardag. Jag tror inte att någon av dem som sitter i den här salen eller på läktaren anser att den beskrivningen var felaktig. Så upplever de enskilda människorna sin situation i dag. Och vi bör diskutera hur man skall bära sig åt för att ge dem en känsla av ett större medansvar, ett större medinflytande, större möjligheter att påverka sin egen tillvaro och sin egen miljö. Jag medger, att jag inte talade så mycket om arbetsgivarnas skyldigheter, men jag pratade en timme, och jag tyckte nog att det var i längsta laget. Det är klart att jag kunde ha tagit upp även arbetsgivarnas skyldigheter. Jag hade kunnat tala om SJ och om problematiken SJ:s sociala ansvar och de marknadsproblem som SJ har att lösa, och många, många andra sådana frågor. Men jag sköt in mig rätt hårt på arbetsmiljön och identifierade mig med finansminister Gunnar Sträng, som i olika sammanhang har påvisat — jag tycker att han skall ha beröm för detta — att om vi inte har lönsamma företag i vårt land, då klarar vi inte de många olösta problemen och de brister som finns kvar i det svenska samhället. Jag tror att den saken förtjänar att åter och åter igen upprepas inför de många människor, som inte tänker på de ekonomiska sammanhangen. Det finns tillräckligt många som skriker och pratar och bara begär, men ge dem med på färden också en bit av realiteterna i tillvaron. Det tror jag de har nytta av.
Herr talman! Alla har väl nu klart för sig att herr Palme avsiktligt sparar de långa svaren till replikerna, då han har obegränsad tid och vi bara tre minuter var. Han kommer nu med mytbildningen om utskottsförhandlingarna och glömmer att redovisa att det var socialdemokraterna som bröt dem utan att undersöka de slutliga kompromissmöjligheterna. Han kommer med en mytbildning om riksplaneringen. Det finns, herr Palme, ingen redovisad fysisk riksplan för Västkusten, inga remisser, inga alternativ, ingen riksdagsbehandling. När herr Palme talar om att man tagit ett riksplanebeslut för Västkusten, så sviker han de idder som han själv förde fram 1966 och fortfarande braverar med. I fråga om åtgärder för den äldre arbetskraften krävde vi år 1968 liksom LO tidsbestämda generella åtgärder och begärde samtidigt en inventering av arbetsuppgifter för den äldre arbetskraften. Då kunde ni ha börjat. Och så kommer mytbildningen om annonsskatten. Den skulle alltså vara till för att stoppa kommersiell TV. Det var verkligen en präktig vurpa. Om det är så man skall förstå huvudsyftet med detta huvudlösa förslag, ring då Sveriges Radio och tala om att det finns riksdagsbeslut. Men ring inte Sveriges Radio för att stoppa sanna nyheter. Men det allvarligaste är frågan hur det skall bli med balanseringen av budgeten. Vi hade i fjol ett läge där vi sade att vi var villiga att i utskotten gemensamt komma överens om finansiering av önskvärda reformförslag. Det kunde ni ironisera över, för då hade ni egen majoritet. Men nu är ni en minoritetsregering och kan därför inte ironisera bort den situationen. Vi är som jag sade i mitt första inlägg beredda att i utskotten förutsättningslöst resonera om den ekonomiska stabiliseringspolitik som är nödvändig och rimlig. Vi är beredda att ta det fulla ansvaret för de åtgärder som är nödvändiga. Skall jag fatta statsministerns uttalande så att ni inte inser att i den nya situationen sådana allvarliga och förutsättningslösa resonemang skulle kunna föras i utskotten? I så fall är det djupt beklagligt, herr Palme. Jag är ledsen om jag i min förra replik genom brådskan lät litet gnällig — det är verkligen inte min natur. Jag vädjar till statsministern att när han nu har obegränsad tid — låt vara att TV-kamerorna slutar arbeta om några minuter — ändå begagna detta tillfälle att tala om att ni menar allvar med den kompromissvilja som Ni talade om i slutet av Ert långa inlägg. Då kan den här allmänpolitiska debatten åtminstone har fört oss ett steg vidare i svensk politik.

Herr talman! Under två tredjedelar av sitt inlägg nu var tyvärr Gunnar Helén lika gnällig som gången före. Det är faktiskt inte i något slags konspiration utan av rimlig hänsyn till kammarens tid som jag har lagt upp mina svar på det här sättet. Tanken att vi skulle föreslå annonsskatt för att hindra reklam-TV är helt gripen ur luften. Jag sade bara att om annonsskatt är så farlig för tidningarna, hur farlig måste då inte en kommersiell TV vara? Det var detta enkla konstaterande jag gjorde. De som vill ha kommersiell TV har genom motståndet mot annonsskatten slagit undan benen under sig själva för framtiden. När det gäller riksplanen var det faktiskt så att vi fattade ett beslut av riksplanekaraktär, där vi tog hänsyn till hela Västkusten. En total riksplan finns inte, men vi var tvungna att ta ett beslut, och då fick vi täcka in hela Västkustens behov. I det här läget måste man ta ställning och inte vänta. Jag tycker folkpartiet gjorde det enkelt för sig. Man skulle slippa gå till bohuslänningarna och säga: Nej, ni skall inte ha något raffinaderi i Lysekil, utan Lysekil får förtvina! Det slipper man säga. Man säger i stället: Vi kan inte ta ett beslut nu, utan får vänta på en plan. På samma sätt slipper man gå till Göteborg, som kämpar för sina intressen, och säga: Vi skall släppa fram ett raffinaderi. Man slipper alla obehagligheter genom att säga: Vi skall vänta. Det kan aldrig vara god planering. Planering är att välja mellan olika alternativ. Till herr Bohman vill jag säga att det inte är så uselt med en ekonomi som under 1960-talet har utvecklats med 4 procent per år — mycket snabbare än någonsin tidigare. Under de två senaste åren har ökningen varit 5,7 procent och 4,3 procent. Procentuella ökningar är svåra att nå, då som nu, därför att vi ligger så högt och har sådan begränsad arbetskraft. Men titta på produktivitetsutvecklingen hos de enskilda människorna i svensk industri! Den är inte dålig. Vad min kritik gällde var följande! När herr Bohman talade om företagssidan, fanns hela tiden lönsamheten med som gräns för möjligheterna till förbättring. Men när han talade om samhället, fanns inte detta resonemang med alls. Det var bara en hård kritik mot en kall stat. Det fanns inget försonande hos detta samhälle. Det anser jag vara en total brist på balans. Det är icke en verklighetsbeskrivning av det svenska samhället. Så några ord om samförståndet. Visst lägger vi fram våra förslag — vi kan inte göra annat. Det är möjligt att man har resonerat på förhand, och man får fortsätta att resonera i efterhand. Men vi måste utgå ifrån vår politik. När de andra tagit ställning från sina utgångspunkter, då får vi se om det finns någon möjlighet att föra oss samman. Det är så man måste bedriva samförståndspolitik. Herr Helén blev mot slutet väldigt magistral och lämnade det gnälliga skedet, och det var bra. Vi har ju ett särskilt utskott, finansutskottet, som skall behandla hela den ekonomiska politiken. Där har man möjlighet att öppet diskutera om stabiliseringspolitiken och ställa förslag. Jag har sagt att vi aldrig kan vara så bundna av prestige att vi säger oss, att inga andra förslag än våra egna är värda att övervägas. Vi får se på förslagen först. Innehållet är avgörande. Men det jag har varnat för är en tävlan i överbud, ty då förstör vi mycket mer än vi kan gagna något enskilt parti. Det får då erfarenheten visa. Och det som gäller finansutskottet måste i rimlighetens namn gälla alla andra utskott. Vi kommer ju till slut fram till det, att de allmänna talesätten inte leder längre än till en viss punkt, när man talar om samförstånd. I nästa skede blir sakinnehållet det avgörande. Då blir frågan om man kan bedriva en resultatpolitik, som Gunnar Hedlund brukar säga, eller inte. Till sist, herr talman, bestrider jag inte alls att Gunnar Hedlund är en utomordentligt skicklig bilförare i politiken. Det var menat som ett beröm. Han är inte alltid helt trafiksäker, men det är den andra sidan av bilden.

Herr talman! Om man har släppt in ett parti i Sveriges riksdag, bör det också ges normala möjligheter att arbeta här, sade herr Palme. Det var ju vänligt att släppa in oss — jag skall inte gå vidare in på den saken — men herr Palme skulle nog dra slutsatser av sin ståndpunkt också när det gäller debattordningen. Nu har fyra partier lagt beslag på hela den tid, under vilken direkt radiooch TV-utsändning pågår från remissdebatten. Sändningen slutar kl. 15. Planeringen är perfekt: Nytt hus, samma gamla innehåll. Herr talman! Två huvudlinjer står alltmer emot varandra i politiken. Anhängarna av den ena anser att samhällsbygget i huvudsak är färdigt och att det inte behövs några stora sociala reformer, ännu mindre någon grundläggande förändring. De problem som finns och uppstår skall lösas genom utveckling av det kapitalistiska samhället. Den andra linjens anhängare hävdar däremot att nuvarande ägareoch maktförhållanden omöjliggör en lösning av tidens brännande problem. Det krävs en grundläggande förändring av samhället. Produktion och samhällsliv i övrigt måste bygga på nya principer, på socialistiska grundvalar. Företrädarna för den första linjen har utvecklat sina synpunkter i 1970 års långtidsutredning, i årets finansplan och Industriförbundets skrivelser. De är anhängare av svensk anslutning till EEC och av den nuvarande regionpolitiken, som skapar en allt starkare obalans mellan olika delar av landet. Anhängarna av den andra linjen säger nej till svensk EEC-anslutning och kräver en helt ny regionpolitik, som åt varje län skapar full effektiv sysselsättning utan avfolkning. De betraktar långtidsutredningen och dess omsättning i årets finansplan som uttryck för borgerliga, kapitalistiska värderingar och förkastar dem som grundval för arbetarrörelsens politik. Motsättningarna mellan dessa bägge huvudlinjer i politiken är inte nya. De återspeglar klassmotsättningarna i det kapitalistiska samhället och är lika gamla som detta. De formulerades t.ex. av Axel Danielsson i en artikel skriven år 1892. Han sammanfattade den första linjen på följande sätt: ”privataffär, banker, arbetsmarknad, pengar, ränta, jordegendom osv., med andra ord: bibehållande av det kapitalistiska samhällets produktionsoch distributionssystem”. Den andra linjens program var enligt Danielsson: ”politisk och yrkesmässig organisation av arbetarklassen, kamp under sträng disciplin mot kapitalet, utbredning av ekonomiska kunskaper bland massan, parlamentarisk verksamhet av kritisk och agitatorisk art, reformarbete efter vissa bestämda metoder, varigenom en social revolution förberedes och underlättas”. Det första programmet benämnde Axel Danielsson liberalism — och det omfattades av borgarklassen — det andra socialdemokrati, och för detta stod arbetarrörelsen. Svensk socialdemokrati har alltså inte alltid följt de linjer som herr Palme tidigare under denna debatt utvecklat. De ledande inom dagens socialdemokrati har övertagit det liberala programmet. Den debatt som förs mellan den socialdemokratiska regeringen och de borgerliga partierna gäller därför — det har också framgått av dagens debatt — inte samhällets grunder. Den gäller enbart olika synpunkter på förvaltningen och skötseln av det kapitalistiska samhället. Därigenom utnyttjas inte den stora kraft som den socialdemokratiska rörelsen besitter och den massanslutning som partiet har i arbetarklassens intresse. Om denna kraft i stället sattes in för att bryta storfinansens maktställning, skulle en verklig samhällsomdaning kunna äga rum. Nu finns det många socialdemokratiska partimedlemmar och väljare som kritiskt frågar var rörelsens socialistiska idéer finns gömda i långtidsutredningen och finansplanen. Samtidigt växer inom olika grupper och rörelser fram en allt starkare kritik av normer, värderingar och utvecklingslagar vilka har sin grund i det kapitalistiska systemet. Allt fler förstår att produktion och samhällsliv måste baseras på andra principer än profit och hänsynslöshet. De märker att mycket av det som kallas välstånd tillkommit till priset av miljöförstöring och förgiftning, att standardhöjningen delvis är skenbar, delvis har dyrt betalats av lönarbetarna med förslitning av kroppar och nerver. Vi blir inte friare med större avbetalningsskulder och hårdare ackordsarbete. Vi blir inte tryggare av att hela regioner avfolkas eller av att vi måste omskolas vart femte år. Vi får inte bättre service när avstånden blir längre till arbetsplats och butik. Välståndet stiger inte med antalet nedlagda trafiklinjer i glesbygden och antalet nyinflyttade i trista förortsområden. Vårt människovärde ökar inte med kapitalets koncentration och byråkratins makt. Det räcker inte med att satsa på så stor produktion som möjligt. Vi måste också granska vad produktionen består av och söka bedöma om det är sådant som människorna själva har behov av och vill ha. Kravet på en mera rättvis fördelning måste också ställas i förgrunden. Nu växer klyftorna i fördelningen av inkomster och förmögenheter och klassamhället finns kvar på alla områden. Låginkomsttagare, pensionärer och barnfamiljer måste äntligen ställas i centrum för politiken och erhålla en rimlig standard. Prisstegringen måste stoppas, priser och hyror sänkas genom att mervärdeskatten tas bort på livsmedel, genom räntesänkning. Ståndpunkter och krav som jag nu nämnt företräds inte enbart av vänsterpartiet kommunisterna utan även av växande delar av den fackliga rörelsen, av ungdomsorganisationer liksom av frontorganisationer över partigränserna. Men deras plats på den politiska kartan är framför allt till vänster. De krav som måste ställas på den socialdemokratiska regeringen är enligt vår mening att den omprövar den huvudlinje som kommer till uttryck i årets finansplan och i stället beslutar sig för en öppning åt vänster i politiken. Utan en sådan öppning åt vänster ges ingen lösning i arbetarklassens intresse av dagens brännande problem och kan inte heller någon hållfast grund läggas för framtidspolitiken. Risk finns då för att de borgerliga partierna i nästa val erövrar en majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kommunisterna fortsätter att verka för en vänsterkurs i politiken såväl ute på arbetsplatserna och i bostadskvarteren som i riksdagen. Vi intar här ingen vågmästarställning, som det ibland brukar sägas och som också har påståtts i den föregående debatten, utan representerar ett socialistiskt parti som i alla politiska frågor kommer att försöka påverka avgörandena i löntagarnas intresse och utifrån socialismens idéer. Regeringen motiverar sin finansplan med att jämvikt måste skapas i de utländska betalningarna, men det finns andra metoder att klara den uppgiften än att ensidigt satsa på de kapitalistiska företagens intressen. Under förra året tillät man en spekulativ uppbyggnad av företagens lager med över 5 miljarder kronor, i betydande utsträckning genom import. Lageruppbyggnaden antas bli mindre i år, men den beräknas ändå uppgå till ett par miljarder kronor. Denna spekulativa tillväxt i lagerinvesteringarna har varit så stark att den mellan första halvåret 1969 och första halvåret 1970 motsvarar en ökning av bruttonationalprodukten under samma tid med mellan 4 och 5 procent. Samtidigt försvagades mellan dessa perioder handelsbalansen med cirka 950 miljoner kronor. Sambandet är klart. Men varför gjordes inga som helst ingripanden mot denna spekulation? Är det bara löntagarna och de små konsumenterna som regeringen vågar sig på? Vårt parti har under en följd av år krävt en hårdare tillämpning av valutalagstiftningen men länge mötts med beskedet att detta inte var möjligt på grund av Sveriges internationella åtaganden. En viss åtstramning gjordes för något år sedan, men den är otillräcklig. Vi anser att en skärpning måste göras och strängare regler tillämpas när det gäller all verksamhet som reser anspråk på valutan. Regeringens politik går ut på att öka export och investeringar på bekostnad av konsumtionen. I finansplanen hävdas att denna politik också skulle leda till förbättringar av arbetsmiljön och till en bättre regional balans. Påståendet torde vara falskt. En del av problemen i arbetsmiljön sammanhänger visserligen med äldre, omoderna arbetsplatser, men till övervägande del finns arbetsmiljöproblemen i den moderna industrin med löpande band, MTM, hets och stress för arbetarna. Teknisk modernisering av industrier löser alltså i och för sig inte problemen. För en lösning krävs makt för arbetarna i företagen. Men regeringens politik, som den linjeras i finansplanen, kommer i stället att ytterligare öka storfinansens makt. På liknande sätt är det med regionproblemen. Påståendena att dessa nu är på god väg att lösas är verkligen överdrivna. Den regionala obalansen fortsätter att växa, och denna process kommer att ytterligare skärpas med regeringens politik. Enligt låginkomstutredningen fanns det 1966 nära 400 000 personer som på grund av öppen arbetslöshet och mellan 600 000 och 700 000 personer som på grund av dold arbetslöshet endast delvis eller inte alls hade något förvärvsarbete. Summan av öppen och dold arbetslöshet utgjorde med andra ord grovt räknat en miljon personer eller drygt 20 procent av arbetskraften. Samma utredning konstaterar att av de anställda, de som var i arbete, hade drygt 18 procent en total inkomst understigande 10 000 kronor och cirka 35 procent en total inkomst understigande 15 000 kronor. Härtill kommer över 200 000 människor, som helt saknade inkomst och var hänvisade till socialvården för sin försörjning. En stor och växande grupp människor i samhället löper risk att ställas vid sidan av arbetslivet redan då de är i arbetsför ålder, därför att de skadats i arbetet eller inte uthärdar den uppdrivna exploateringen. Medicinska experter har beräknat att denna grupp utgör 10 procent av landets befolkning eller över 800 000 människor. Inbillar sig regeringen verkligen att den politik man fastlägger i årets finansplan kan lösa dessa problem? Regeringen har länge talat om jämlikhet. Nu säger den att först måste man öka exporten, öka investeringarna, stödja de kapitalistiska företagen med skattelättnader, bankkrediter och statligt förmedlade lån, sedan kan man börja fundera på jämlikheten igen. Regeringens valspråk tycks vara, med en travestering av Tolvskillingsoperan: Först kommer profiten, sedan kommer moralen. Det är denna princip som ett växande antal människor — i arbetarklassen, bland ungdomen — vägrar att acceptera. De kräver att de arbetande människorna och deras behov och intressen skall bestämma utvecklingen, inte kapitalets profitkrav. Regeringen borde vara medveten om att stark kritik mot långtidsutredningen och dess slutsatser kommer inte endast från kretsar som står till vänster om det socialdemokratiska partiet, utan också från starka grupper inom det egna partiet. Tidskriften Fackföreningsrörelsen anser ”att hela utredningen baseras på en förlegad, borgerligt influerad syn på samhällsekonomins funktionssätt”.

När finansministern och regeringen signerade årets finansplan visade de därmed att de struntar i den kritik som riktats mot 1970 års långtidsutredning. Eller kanske vill de inte förstå den. I vilket fall som helst, regeringen gör sig därmed skyldig till en politisk omdömeslöshet. Kritiken mot långtidsutredningen gäller nämligen ett av de största problem som varje regering står inför i dag i de moderna industrialiserade samhällena. Frågan gäller: skall man fortsätta att bara slentrianmässigt använda summan av landets produktion av varor och tjänster — bruttonationalprodukten — som mätare på utvecklingen, välståndet eller vad det nu kallas? Måste man inte komma längre och i stället direkt ha som målsättning en ökning av människornas välfärd? Denna frågeställning har aktualiserats av många företeelser. I dagens samhälle finns det många typer av »överflödsproduktion» som inte tjänar något förnuftigt ändamål. Redan etablerade varor ändras ständigt, ofta i oväsentliga detaljer, t.ex. kläder och bilar, för att öka konsumtionen. Reklamen skjuter in sig på prestigeoch modernitetskrav. Det framställs ständigt nya produkter vilkas berättigande ofta kan ifrågasättas. Förpackningar och emballage bidrar till att öka varukonsumtionen och drar inte bara stora kostnader i sig utan också för renhållning och destruktion. Den yttre miljön förstörs och naturkapital fördärvas genom ohämmad exploatering och kapitalistisk produktion för profit. Människor slits ned fysiskt och psykiskt i produktionen och i ett samhälle som inte är byggt för att motsvara deras behov. Bruttonationalprodukten ökar genom produktion av krigsmateriel — Industriförbundet vill ju nu att vi skall gå ännu längre på den vägen — , genom kvaddning av bilar som kräver reparation eller nyinköp, genom trafikolyckor som leder till långvariga sjukhusvistelser, genom att samma finansgrupp både förgiftar naturen och framställer och säljer medel för miljövården. Människor stöts i allt större antal ut ur produktionslivet, och avfolkningsbygderna får allt svårare att överleva, men bruttonationalpro dukten ökar. Jag vill fråga regeringen — här kanske jag får vända mig till det enda närvarande statsrådet fru Odhnoff: Är det inte hög tid att ställa målsättningen för samhällspolitiken på ett vidare sätt? Vill regeringen som en första åtgärd ta initiativ för att framlägga en annan typ av långtidsutredning som utgår just från dessa vidare målsättningar? Den typ av kritik som jag här erinrat om kallas ibland kritik mot konsumtionssamhället eller överflödssamhället. Det kan vara missvisande termer. Alla människor lever verkligen inte i överflöd eller har en tillräcklig konsumtion i dagens svenska samhälle. Jag har redan erinrat om låginkomstutredningens uppgifter, och de sakförhållanden som ligger därbakom är det inte svårt att få kontakt med. Det gäller låginkomsttagare av olika kategorier, stora barnfamiljer, ensamstående kvinnor med mycket låga inkomster, pensionärer, på olika sätt handikappade, skadade i arbetslivet, dem som drar sig fram genom arbete i s.k. skyddade verkstäder, socialt utstötta, dem som stannat kvar i avfolkningsbygderna, utlandsfödda arbetare i storstädernas slumområden. Det är långt kvar till jämställdhet i samhället och det blir ännu längre kvar om finansplanens och långtidsutredningens målsättningar genomförs. Det är nödvändigt att kämpa för en bättre fördelning av inkomster och förmögenheter, som innebär att de sämst ställdas standard förbättras och deras liv blir lättare. Pensionsåldern måste sänkas för alla till 65 år, pensionsbeloppen höjas i betydligt raskare takt än vad som nu sker. Utbyggnaden av daghemmen har släpat efter i många år och vad som nu föreslås är otillräckligt mot bakgrunden av att enbart under 1970 ytterligare 50 000 kvinnor gick ut i förvärvsarbete av vilka hälften hade barn i förskoleåldern. Bostadsbyggandet får inte pressas ihop som ett dragspel därför att exportindustrin reser anspråk. Planerna på att slopa hyresregleringen måste bekämpas, eftersom hyrorna genom en sådan åtgärd skulle öka ännu mera. Kampen för en bättre arbetsmiljö blir effektiv endast om den leder fram till så stränga normer för buller, förgiftningsrisker osv. att denna typ av skador i arbetslivet helt kan elimineras. Lönarbetarnas möjligheter att erövra ett verkligt inflytande inom företagen och på sina egna arbetsvillkor måste underlättas genom förbud mot bestämmelser av typen § 32 och avskaffande av strejkförbudet i kollektivavtalslagen. Ansträngningarna att förbättra löntagarnas och pensionärernas levnadsvillkor underlättas om det blir en sådan prövning och en sådan ändrad inriktning av hur tillgångarna i samhället används, som jag förut har talat om. Olika användningssätt av tillgångarna måste ställas mot varandra.

Det finns metoder att driva en utjämningspolitik inom vårt land utan att betalningsbalansen därför behöver råka i fara. Och omvänt måste de problem som uppstår beträffande betalningarna i förhållande till utlandet lösas på annat sätt än genom åtgärder som innebär att storkapitalets makt och profiter ytterligare ökar, klassamhället befästs och en verklig politik av utjämning skjuts på framtiden. Vi anser att förslag i årets finansplan på ett oriktigt sätt gynnar de stora företagens intressen: investeringsavdrag, förturen beträffande krediter, Investeringsbankens nya giv med exportkrediter. Regeringen lär få svårt att övertyga lönarbetarna om att det, som herr Palme påstod i sitt tal här tidigare, egentligen är de som sparar genom dessa favörer till storföretagen. Vad har det blivit av näringspolitiken med radikala förtecken som skulle bryta ner klassamhället? Vad har det blivit av jämlikhetspolitiken som skulle avskaffa klasskillnaderna och de sociala orättvisorna? Socialdemokratin får akta sig så att den inte kommer i samma läge som prästen i Sven Delblancs roman, som talat länge om jämlikhet utan att någonting hände och fick det omdömet av en av församlingsborna att det tydligen bara gällde ”en jämlikhet i det andliga, som inte lägger så mycket som ett soppben i Signe Svenssons gryta — — —”. Och Signe Svensson tillade: ”Men jämlikhet i anden är jag fan så litet betjänt av.” När vi hävdar att det från olika synpunkter skulle vara olyckligt om Sverige ansluts till EEC, så är det inte därför att politiken i vårt land som den nu förs skulle vara föredömlig. Det som brukar kallas strukturomvandlingen inom näringslivet har betytt större otrygghet, växande inkomstklyftor, ökad rovdrift med människor och natur. Där bygderna härjas av permitteringar och företagsnedläggningar erbjuds folket valfrihet mellan arbetslöshet och avflyttning. I de för storfinansen lönsamma expansionsområdena möter människorna en överexploaterad miljö med brist på bostäder, rekreationsmöjligheter och andra elementära livsbetingelser. Samtidigt som svenska företag flyttar sin produktion utomlands växer det utländska storkapitalets inflytande i flera viktiga branscher. Det växande motståndet mot svensk EEC-anslutning bland arbetare, tjänstemän, småföretagare och ungdom grundar sig på konkreta erfarenheter av vad den monopolkapitalistiska strukturomvandlingen innebär. Man är medveten om att EEC betjänar samma slags utveckling — men i europeisk skala och under den västeuropeiska storfinansens direkta kontroll. EEC är de västeuropeiska monopolens gemenskap. Den är en tullunion med en gemensam tullmur utåt, som i genomsnitt är högre än Sveriges och som särskilt drabbar import från icke industrialiserade länder. Herr Palme får nog svårt att klara ut hur högre tullar för vårt land till nackdel för u-länderna kan försvaras med principen om frihandel — för att inte tala om solidariteten med de fattiga folken. EEC är också en ekonomisk gemenskap. Som ekonomisk gemenskap syftar EEC i första hand till att garantera kapitalet full rörelsefrihet. Detta kräver inskränkningar i den politiska nationella självbestämmanderätten. Konsekvensen av den gemensamma marknaden är ett successivt upphävande av de anslutna ländernas möjligheter att föra en självständig politik. Att ta ställning till svensk EEC-anslutning är därför att ta ställning för eller emot nationell självbestämmanderätt. Det väsentliga är alltså inte de s.k. neutralitetsförbehållen — dessa är helt enkelt otillräckliga. Det borde vara självklart att svensk neutralitetspolitik har som första förutsättning att bestämmanderätten över alla avgörande delar av den svenska politiken ligger i Sverige. Varje form av anslutning till EEC omöjliggör en neutralitetspolitik därför att den innebär ett uppgivande av viktiga delar av den nationella självbestämmanderätten. Vi anser det oriktigt att förhandla på den grundval som framlagts av regeringen vid sammanträdet i Bryssel den 10 november 1970. Det borde i stället klart sägas ifrån, att Sverige icke kan tänka sig någon som helst form av deltagande i utvidgningen av EEC, inte heller i formen av en tullunion, som bl.a. skulle försvåra handeln mellan vårt land och alla länder utanför EEC, däribland många u-länder. Det enda som kan accepteras är handelsöverenskommelser av normalt slag mellan suveräna stater. Skulle regeringen försöka driva igenom en överenskommelse med EEC, som berör riksdagens och regeringens författningsenliga befogenheter, måste enligt vår åsikt ett sådant förslag underställas folkets ställningstagande genom allmän folkomröstning. Herr talman! I sydöstra Asien fortsätter USA-imperialismen sitt brutala angreppskrig mot folken. Med flygangrepp och andra väpnade attacker försöker denna stormakt att förinta det nationella oberoendet för folken i Laos, Kambodja, Vietnam. Vi är anhängare av och vill försvara den nationella självbestämmanderätten — det svenska folkets liksom andra folks. Det är en konsekvent internationalistisk ståndpunkt. Men den måste komma till uttryck även i handling, och därför kräver vi erkännande av den revolutionära regeringen i Sydvietnam och villkorslöst och ökat stöd till Nordvietnam och FNL. I övrigt anser vi att Förenta staterna måste tvingas att upphöra med alla krigshandlingar i Sydöstasien och fullständigt dra tillbaka sina

Herr talman! Jag skall inte orda mycket om överläggningarna angående fördelningen av utskottsplatser. Men ett uttalande av herr Palme tidigare i dag gick ut på att vi från de tre stora oppositionspartierna skulle ha ställt som villkor att socialdemokraterna icke skulle ha majoritet i något utskott. Får jag säga rakt ut att det inte finns någon grund för ett sådant påstående av herr Palme. Det måste bero på att han är dåligt informerad om vad som ägde rum vid dessa förhandlingar. Vi förklarade uttryckligen vid bordet att vi självfallet inte skulle lägga oss i hur socialdemokraterna utnyttjade de utskottsplatser som de då förhandlade om med de tre stora oppositionspartierna.

Jag tror det är rätt viktigt att slå fast att detta sades rakt ut och öppet vid förhandlingsbordet, varför det icke finns grund för det påstående som herr Palme gjorde här nyss. Men hellre än att flytta sig från den position som socialdemokraterna intagit — 12 utskott med majoritet för socialdemokrater eller socialdemokrater plus vpk och 4 utskott med majoritet för centern, folkpartiet och moderaterna — så valde man valsamverkan med vpk. Socialdemokraterna är i sin fulla rätt till detta. De gjorde sitt val, och vi noterade det som ett politiskt faktum. När det gäller de övergripande målen i den ekonomiska politiken har ända sedan 1930-talet framför allt tre mål stått i förgrunden — full sysselsättning, snabb produktionstillväxt och stabila priser. Periodvis har man också uttryckligen betonat ett fjärde mål, nämligen inkomstutjämning. Men i årets finansplan finns, som jag uppfattar det, en nyhet i detta avseende. Där nämns också som en övergripande målsättning för den ekonomiska politiken en bättre regional balans. Det är såvitt jag kan erinra mig första gången som man på mera auktoritativt håll inom socialdemokratin har lagt fram kravet på utjämning inte bara mellan olika individer utan också mellan olika landsdelar i detta sammanhang. Regional balans är i många avseenden enligt min mening en förutsättning för full sysselsättning, för prisstabilitet, för snabb ekonomisk tillväxt och för inkomstutjämning. Att den är en förutsättning för den fulla sysselsättningen behöver jag väl inte närmare utveckla. Inte minst de senaste årens erfarenheter bör ha lärt oss alla att vi inte rår på arbetslöshet och undersysselsättning, hur bra arbetsmarknadspolitiken än må vara, om vi inte samtidigt inriktar oss på att först och främst försöka skaffa människor arbete i de regioner där de är bosatta, där de vill bo och arbeta. Sambandet mellan regional balans och snabb expansion framstår inte minst i dagens läge tydligt. På många håll klagar man nu över arbetskraftsbrist, men samtidigt gör vi oss skyldiga till slöseri med arbetskraftsresurser genom att vi inte utnyttjar arbetskraften i vissa regioner fullt ut. Här finns det en reserv som kan användas för en fortsatt snabb produktionsökning. Då det gäller påverkan på prisutvecklingen tror jag också att man numera allmänt inser att de överhettade områdena — främst storstadsområdena — utgör inflationshärdar av stora mått. När inflationsbrasan flammar upp med jämna mellanrum hämtar den mycket av sin näring ur arbetskraftsbristen men också ur överefterfrågan på mark och andra nyttigheter i storstadsområdena. Likaså går det lätt att finna ett samband mellan de senaste årens regionala obalans och tendenserna till växande klyftor i inkomstoch standardhänseende. Svårigheterna för många i utflyttningsregionerna att över huvud taget få jämn sysselsättning är naturligtvis den grundläggande orsaken, men den regionala obalansen ger också utslag i stor lönesprid ning mellan dem som har jobb. Regional balans bör emellertid inte bara ses som ett sätt att uppnå full sysselsättning, expansion, någorlunda lugn prisutveckling och ökad jämlikhet i inkomstavseende. När vi från centerns sida drivit kravet på bl.a. bestämda befolkningsramar för olika områden har vi självfallet gjort det för att på sikt trygga människors standard inte bara när det gäller inkomster utan också när det gäller sådant som tillgång på skolor, vägar och annan samhällsservice samt förutsättningarna för kommersiell service. Utflyttningen kan ju inte få drivas hur långt som helst — och jag frestas tillägga hur planlöst som helst — utan att möjligheterna att ge människorna lika standard i det avseendet rycks undan ganska snabbt. Det är därför enligt min mening angeläget att ha med regional balans som ett övergripande mål för den ekonomiska politiken, och jag är naturligtvis glad för att denna tanke har fått komma till klart uttryck i finansplanen. Sedan gäller det förstås att se till att målsättningen kan förverkligas. Man blir ju en aning betänksam i det avseendet om man läser långtidsutredningen, som bör vara något av en vägvisare åtminstone för första hälften av 1970-talet. Där avvisas inte bara ”en mera bunden planering av olika regioners utveckling i form av vissa ramar för befolkningstillväxt, investeringar etc.”, utan utredningen förutser också att det på längre sikt kan visa sig nödvändigt att successivt minska stödet till områden och tätorter som saknar tillväxtmöjligheter. Man skulle alltså minska det stöd som i dag utgår till ifrågavarande områden och tätorter! Om detta skulle få bli vägledande för det regionalpolitiska handlandet är jag övertygad om att man har mycket små möjligheter att uppnå samtliga de målsättningar som ställts upp i finansplanen. Det skulle vara intressant att veta vilken kurs socialdemokratin tänker hålla när det gäller dessa anvisningar från långtidsutredningens sida. Finansministern anmäler i finansplanen att de nödvändiga förbättringarna av balansen i utrikeshandeln måste sökas på varusidan. Underskottet i handelsbalansen måste vändas till ett kraftigt överskott säger finansministern, och det är ju en målsättning som alla måste dela. För att vi skall kunna nå detta mål krävs att resurserna inriktas på att öka exporten och att en ”fortsatt snabb utbyggnad av den utlandskonkurrerande hemmaindustrin kommer till stånd”. Jag skulle tro att det är ytterligt få som har kunnat uppfatta vilka politiska åtgärder från regeringens sida som under senare år har varit ägnade att underlätta en snabb utbyggnad av den utlandskonkurrerande hemmaindustrin. Under flera år har från centerns sida krävts att statsmakterna skulle lägga fast ett näringspolitiskt handlingsprogram, men regering och socialdemokrater har varit direkt kallsinniga inför denna propå. Eljest hade man ju i ett sådant sammanhang haft en möjlighet att ange efter vilka vägar man hittills har försökt främja den importkonkurrerande hemmaindustrin och på vilket sätt man nu kommer att förstärka dessa åtgärder. Jordbruksnäringen kan i långa stycken jämföras med den importkonkurrerande industrin. Det finns emellertid en avgörande skillnad, och den ligger däri att alla industriländer av skilda anledningar — främst beredskapsskäl — har utformat skyddsregler för att upprätthålla en viss inhemsk produktion. För Sverige, som har valt att stå vid sidan av alla försvarsallianser, är det särskilt viktigt att upprätthålla en nödvändig inhemsk livsmedelsproduktion. När principerna för den nuvarande jordbrukspolitiken = fastställdes handlade socialdemokraterna under uppenbar påverkan av en ekonomisk teori som gick ut på att strukturomvandlingen av svenskt jordbruk skulle ske så snabbt som möjligt. Man tog inte hänsyn till att processen redan gick så snabbt att verkningarna för enskilda och bygder var smärtsamma nog. Under utredningsskedet talade man t.o.m. om att genom prispress påskynda den processen. Varje varningens ord avvisades som uttryck för ett överdrivet gruppegoistiskt intresse. Man förespeglade konsumenterna långtgående prissänkningar, bara den socialdemokratiska jordbrukspolitiken fick sättas i verket. Dessutom skulle den s.k. resursöverföringen av arbetskraft och kapital innebära klara vinster för hela folkhushållet också i andra avseenden. Dessa teser drev man trots att erfarenheterna av strukturomvandlingen inom näringslivet i dess helhet redan var dystra nog. Det var fullt klarlagt att en god del av de anställda vid ett företag som tvingades lägga ner trots högkonjunktur som regel inte kunde få nya arbeten ens i våra största tätorter, där näringslivets differentiering är som bäst. På socialdemokratiskt håll säger man det inte rakt ut, men även där är man nog innerst inne medveten om att jordbrukspolitiken har gått fel. Prissättningen liksom rationaliseringskungörelsens utformning har lett till en kraftig avgång från jordbruksnäringen, så kraftig att man befarar att vår självförsörjningsgrad ligger under den nivå som till varje pris måste upprätthållas. Det är den ena effekten. Den andra är inte mindre allvarlig och verkligen intressant mot bakgrunden av den deklaration i finansplanen som jag nyss åberopat om fortsatt satsning på den utlandskonkurrerande hemmaindustrin. För friställda äldre jordbrukare gäller detsamma som för friställda äldre inom näringslivet i övrigt: det är svårt — ja, hart när omöjligt — att få ett nytt arbete. Och svårigheterna ökar naturligtvis med avståndet till tätorterna. Denna delvis frammanade arbetslöshet har fått mötas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag. Det är självklart. Ingen grupp får ställas utanför. Vi har också efter måttet av vår förmåga försökt att driva på detta för att göra det sociala skyddsnätet tätare. Men dessa åtgärder för att ordna sysselsättning och försörjning har naturligtvis rest krav på statskassan. Sambandet mellan å ena sidan jordbruket och å andra sidan naturoch miljövården har kommit att framstå allt tydligare ju längre jordbruksnedläggningen fortgått. Det sambandet har framstått klart även för den mest motsträvige. För att över huvud taget kunna rädda värdefulla delar av vårt kulturlandskap har kommunerna och staten fått ta på sig betydande kostnader. Tillsammans med andra kostnader har dessa självfallet medverkat till att öka statens upplåningsbehov och minska utrymmet för t.ex. näringslivets investeringar. Som en ytterligare följd av jordbruksnedläggningen har nu uppstått ett behov av att importera jordbruksprodukter. Detta behov täcktes tidigare av människor som ingenting hellre skulle ha önskat än att få fortsätta med sin verksamhet fram till pensionsåldern — om förutsättningarna hade getts dem. Denna nya import, som försämrat och försämrar vår handelsbalans, medverkar naturligtvis till de bekymmer som finansministern nu har att brottas med. Förmodligen har denna utveckling lämnat positiva spår i bruttonationalprodukten. Man har plötsligt börjat mäta en massa saker som icke har mätts förut. Men finns det egentligen någon som vill stå upp och göra gällande att denna strukturomvandling — påskyndad genom medvetna politiska åtgärder — är uttryck för en god, önskvärd och förnuftig ekonomisk utveckling? Det är fullt klart att utvecklingen för svenskt jordbruk måste vändas. Vi kommer att motionsvägen ta upp frågan i hela dess vidd. Det är en generell regel att vid varje företagsnedläggning 15 — 20 procent av de anställda kommer att ha ytterligt små möjligheter att få ett nytt arbete i den s.k. öppna marknaden. Det gäller hur stora ansträngningar arbetsmaårknadsverket än gör, hur gott varsel man än har, hur noga man än på den sidan försöker förbereda det hela och möjliggöra för människor att få nya anställningar. Det blir alltid 15 — 20 procent åt vilka det inte går att hitta ny sysselsättning. Egendomligt nog gällde detta även under den högkonjunktur vi just har upplevt. Företag efter företag ropade efter folk, men denna andel av de anställda vid ett nedlagt företag har inte kunnat placeras. Ju snabbare strukturomvandling, desto fler måste beredas sysselsättning och försörjning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För att undvika varje missförstånd vill jag ha sagt att centern aldrig tvekat att genom samhällets försorg garantera dem utkomstmöjligheter som ställts utan arbete. Vi har också alltid varit beredda att medverka till den inkomstförstärkning som krävs för förverkligandet härav. Men alldeles oavsett takten i nedläggningarna är det en oroande utveckling att vi håller på att få en grupp på arbetsmarknaden som ställs utanför. Det kan inte vara någon tvekan om att effektivitetskravet har en felaktig inriktning om detta har drivit fram denna utveckling. Det är en kortsiktig arbetsgivarinställning att tacka nej till arbetskraft därför att den uppnått en viss ålder. Alla undersökningar tyder på att det är arbetskraften som kommer att bli den avgörande knapphetsfaktorn i vårt land under den överblickbara framtiden. Det nödvändiga arbetskraftstillskottet kommer att utgöras av gifta kvinnor och invandrare. Finansministern prioriterar med all rätt varuproduktionen och det är viktigt att denna sektors behov av arbetskraft kan tillgodoses. Vi kan notera att praktiskt taget varje länsarbetsnämnd anmäler, att industrin har ett behov av yrkesutbildad arbetskraft som inte kan tillgodoses. Men ännu allvarligare är det man kan få veta vid personliga samtal med arbetsförmedlare. Erfarenheten hos dem är enahanda — det är allt färre ungdomar som är intresserade av industriarbete. Arbetsvalet skall naturligtvis vara fritt för var och en, men om det visar sig vara en ihållande tendens att ungdomarna vänder industrin och kroppsarbetet ryggen är det fara å färde. Vi kan av en mängd olika skäl inte lita till att invandrad arbetskraft skall ta jobb som vi svenskar inte vill ha. Vad är det som är orsaken till att en allt mindre del av ungdomen inte är intresserad av dessa arbeten? Har det att göra med sociala värderingar? Beror det på erfarenheter som föräldragenerationen har gjort? Vad är det i så fall för erfarenheter som är så negativa, att inte yrkesstoltheten leder föräldern att försöka föra yrkesskickligheten vidare till nästa generation? Är det lönesättningen? Eller är det arbetsförhållandena—arbetsmiljön—arbetsvillkoren? Har det med arbetsgivarens sociala ansvar att göra? Är det har det med utformningen av utbildningsväsendet att göra? Är det möjligen så att utbyggnaden av attraktiv yrkesutbildning fått komma i andra hand? Och har detta i så fall kommit att innebära att den som en gång börjat med teoretiskt inriktade studier därefter inte kan tänka sig industrieller kroppsarbete? Hur är de ekonomiska villkoren för den enskilde vid grundläggande yrkesutbildning i jämförelse med motsvarande villkor vid omskolning? Är arbetsdemokratins villkor sämre för den som utövar kroppsarbete än för andra anställda? Det finns säkert fler frågor som kan ställas i detta sammanhang. Det går inte att i dag ge detaljerade svar, men jag tror att vi måste få fram dem för att bli i stånd att göra dessa arbeten attraktiva — få dem att framstå som meningsfyllda för den unga generationen. Vi kan aldrig komma ifrån att det är fråga om att klara av grundvalen för hela vår ekonomi.